Herr talman! Frågan om det skall införas skärpning av lagfartsplikten har prövats i flera sammanhang. Det var det jag ville referera till, vilket också framgår av utskottsbetänkandet. För att visa att ärendet är genomtänkt och att förslaget hittills har befunnits mindre lämpligt att genomföra har jag velat redovisa dessa saker, t.ex. projektgruppens arbete. När det gäller de 4 26, som jag hänvisade till, som utgör förvärv av hyresoch affärsfastigheter, så är det visserligen inte en färsk siffra, men ingenting talar för att den skulle ha ändrats särskilt mycket. Det är alltså fråga om 4 "» av samtliga fastighetsförvärv i vårt land. Huruvida den ekonomiska brottsligheten har ökat är en fråga som jag inte skall gå in på.

Det frågas här vilka selektiva åtgärder utskottet hänvisar till. Eftersom man hittills inte har kunnat finna några bra metoder övervägs frågan alltjämt. En nyhet i årets betänkande är att vi har anfört att det för oss i utskottet ter sig naturligt att regeringen, när den ser över den särskilda lagen om förvärv av hyresfastigheter, även ser över möjligheten att komma till rätta med några av de problem som tas upp i den här motionen. Jag tycker att det är rätt naturligt att så sker. Den lagen tillämpas ju nu i de tre storstadsområdena. Vi tror att det inte räcker med en skärpning av lagfartsplikten för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. De åtgärder som har vidtagits under de senaste åren vittnar om att man från samhällets sida försöker komma till rätta med dessa problem. Vi kan erinra om de utredningar som har gjorts av rikspolisstyrelsen och av riksåklagaren. Vi kan även erinra om det arbete som görs inom det brottsförebyggande rådet, det ökade antalet polistjänster för detta ändamål osv.
Herr talman! Jag vill bara säga tre saker. Vi har inte påstått, varken tidigare eller i det här sammanhanget och inte heller i motionen, att det räcker med skärpt lagfartsplikt. Vi behandlar nu ett delyrkande i motionen, som avser också andra åtgärder för att man skall komma till rätta med problemet, men dessa åtgärder återkommer vi till i ett senare betänkande. Vidare sägs det att man bör undvika skärpt lagfartsplikt, eftersom skärpningen skulle drabba så många lojala och oskyldiga fastighetsägare. De skulle alltså vara en motivering för att underlåta att vidta någon åtgärd i syfte att försöka få fast de försumliga och de brottsliga. Då skulle jag vilja fråga: På vilket område i samhällslivet förekommer det inte att lojala medborgare förorsakas besvär på grund av att samhället vill komma till rätta med olagligheter eller med olojala människor? Den tredje sak jag skulle vilja yttra till Martin Olsson är att de förslag till åtgärder på det här området som han nämnde såsom exempel på vad man skulle kunna tänka sig, exempelvis att begära in förslag och anmälningar från hyresgäster, faktiskt har förekommit under fera år. Bl. a. har Hyresgästföreningen i Storstockholm avdelat betydande personella och ekonomiska resurser för ändamålet men funnit att anmälningarna oftast inte lett till några åtgärder, bl.a. beroende på bristerna i lagstiftningen. Vi tycker att det nu är på tiden att täppa till de luckorna.
Herr talman! Låt mig erinra om att frågorna om en eventuell skärpning av lagfartsplikten är prövade i olika sammanhang och att vänsterpartiet kommunisterna är ensamt om att tro att det är en lämplig lösning av de här problemen. Tore Claeson tog upp olika frågor här. Vad gäller Hyresgästföreningen nämnde jag att det, såsom utskottet har framhållit, bör finnas ett intresse hos hyresgäster och hyresgästföreningar samt Övriga intressenter för att anmäla om de upptäcker eller misstänker att en ny fastighetsägare inte har ansökt om lagfart, ifall de har anledning tro att det kan ligga ekonomisk brottslighet bakom underlåtenheten. Förslaget att man skulle införa tvingande lagstiftning för några enstaka fall när det finns så många hundra tusen lojala medborgare har vi inte velat ställa upp bakom. Där delar vi de bedömningar som hittills gjorts av de organ som har prövat frågorna. Jag vill alltså betona att vi nu liksom i fjol är ense i utskottet om att motionen bör avslås och att riksdagen inte genom något speciellt uttalande bör binda utvecklingen på det här området.
Herr talman! Vi vet tyvärr, Martin Olsson, att kommunisterna är ensamma om att nu förespråka ett sådant uttalande och åtgärder i syfte att komma till rätta med åtminstone en del av spekulationerna på fastighetsmarknaden. Jag är övertygad om att flera kommer att ansluta sig till vår uppfattning i samma takt som flera människor får upp ögonen för vad det är som pågår på det här området.

Herr talman! I det föreliggande betänkandet behandlas bl.a. motionen 1327 av Karl-Erik Strömberg och mig. Vi har där tagit upp en hel del av de problem som möter våra invandrarkvinnor. Invandrarkvinnor har det alltid besvärligt, mer eller mindre. De har olika förutsättningar för anpassning, beroende på sin sociala och kulturella situation i hemlandet. Besvärligast har de kvinnor som kommer från länder med en i jämförelse med vår helt avvikande kultur och tradition, t.ex. Latinamerika och Syrien. Dessa kvinnor blir lättare isolerade, då däremot t.ex. kvinnor från Tjeckoslovakien när de fått hjälp med språket ganska snart kommer ut i arbetslivet och kan få kontakt. Problemen är enligt vår mening så många och så skiftande att vi anser att det hade varit lämpligt med en översyn. Utskottet säger att det inte är berett att förorda att man nu tillsätter en ny övergripande utredning. Det har aldrig varit vår mening att det skulle tillsättas en parlamentarisk utredning, som i flera år skulle sitta och diskutera problemen, innan det presenteras några lösningar. Vi hade helt enkelt tänkt oss att man t.ex. inom departementet kunde ha tillsatt en arbetsgrupp. Den kunde ha fått i uppgift att ta reda på vilka grupper som har det värst och vilka problem som är störst, för att man sedan snabbt skulle kunna sätta in åtgärder och ge stöd och hjälp där det bäst behövs. Jag måste verkligen beklaga att utskottet på det här sättet missuppfattat vad vi menade med en översyn. När det gäller behovet av kvinnliga tolkar är utskottet mycket kortfattat, ja, helt enkelt oförstående för problemen. Låt mig ta ett exempel från det verkliga livet. En latinamerikansk kvinna utsattes för våldtäkt. Grannar tillkallade polis. Vid polisförhören använde man en manlig tolk, men denne lyckades inte få kvinnan att berätta någonting. Vid rättegången lyckades med en viss svårighet en kvinnlig tolk på rådmannens enträgna begäran få kvinnan att berätta detaljer, som var nödvändiga för att få mannen fälld. På rådmannens fråga, genom tolken, varför hon inte tidigare hade berättat dessa detaljer, så att de kommit fram vid polisförhören, svarade kvinnan med en förtvivlad gest att hon kunde bara inte tala med män om sådana intima saker. Om liknande fall har faktiskt flera nämndemän berättat för mig. Känsliga situationer kan naturligtvis också uppstå vid sjukhusbesök, framför allt vid gynekologundersökningar. Jag måste säga att det är ganska cyniskt av utskottet att i uttalandet inte kunna skriva att en invandrarkvinna alltid skall tillförsäkras rätt att ha kvinnlig tolk vid polisförhör och domstolsförhandlingar som gäller sexualbrott och vid vissa sjukhusbesök. Nu skall enligt utskottet frågan beaktas av myndigheterna, och myndigheterna skall göras uppmärksamma på problemen. Jag måste fråga utskottsordföranden: Vad menar egentligen utskottet med detta, vem skall göra myndigheterna uppmärksamma på de här problemen, och vem skall ha ansvaret för att besluten sedan beaktas? Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till motionen 1327 och avslag på utskottets hemställan vid punkten 9.

Herr talman! När kapitalismen befinner sig i kris och arbetslösheten griper allt hårdare kring sig väcks också utlänningshatet-invandrarfientligheten till liv. Sverige befinner sig i dag i en sådan situation. Invandrarna lever under ett ständigt ökat tryck med hot om utslagning och i en öppet fientlig atmosfär. Arbetslösheten drabbar invandrarna hårdare än den övriga befolkningen. Det har t.o.m. gått så långt att extrema högergrupper öppet demonstrerar sitt utlänningshat på gator och torg med plakat försedda med slagord som ”Utlänningarna tar våra jobb” och ”Sverige åt svenskarna”. Visserligen består dessa grupper av människor som inte gjort ett ärligt handtag i hela sitt liv och knappast vet vad arbete är, och därför anser kanske många att sådana demonstrationer inte bör tas på allvar, men det är ändå en allvarlig tendens i samhället som inte kan och får nonchaleras. Det måste vara samhällets skyldighet att slå tillbaka sådana tendenser och framför allt att se till att invandrarnas rättigheter upprätthålls och stärks. I det betänkande som nu behandlas kan man dock inte finna några sådana initiativ från regeringens sida. Där behandlas en rad motioner som tar upp invandrarnas problem och kräver förstärkta rättigheter för dessa grupper. Inga yrkanden av betydelse har dock blivit tillgodosedda. Det är som vanligt ”avslag” eller ”föranleder ingen åtgärd” som svar på motionerna. Vpk har väckt tre av dessa motioner, som samtliga avstyrkts av utskottet. Jag skall börja med att yrka bifall till motionen 829, där vi bl.a. kräver ändringar i lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare. Denna lag, som skulle garantera invandrarna vissa rättigheter, har i sin tillämpning, framför allt på grund av sin vaga utformning, blivit ett vapen mot invandrarna, som med lagens hjälp diskrimineras i än högre grad än tidigare. Många arbetsköpare vägrar helt enkelt att anställa invandrare som inte tidigare genomgått svenskundervisning i den omfattning som lagen föreskriver. Flera företag har framtvingat enskilda ”avtal”, där invandrarna i fråga frånsäger sig sin lagliga rätt till undervisning i svenska. Detta sker endast för att arbetsköparna skall slippa undan de kostnader som undervisningen drar med sig. Att det är ett Nagrant lagbrott struntar man högaktningsfullt i. Och man behöver inte vara ängslig. Hittills har ännu ingen arbetsköpare anmälts för sådana lagbrott, vilket man måste beklaga. Vpk har tidigare krävt ändringar i denna lag av samma slag som de som föreslås i motionen 829. Först och främst menar vi att avgiftssystemet är felaktigt utformat. Vi hävdar att det borde vara bättre med ett kollektivt avgiftssystem, som togs ut av samtliga företag för att finansiera svenskundervisningen för invandrare. På så sätt kommer man åt själva grundorsakerna till att företagen vägrar att anställa invandrare som inte genomgått erforderlig undervisning. Då finns det ingen ekonomisk motivering för att försöka tubba invandrare som söker jobb att skriva under olagliga handlingar, som nu sker. När det gäller skyldigheten att ge invandrarna information om deras rätt till undervisning i svenska har vpk krävt att denna information skall ges redan vid första anställningsdagen och att påbörjandet av undervisningen skall ske inom 30 dagar. Om en sådan ändring kommer till stånd bortfaller möjligheten för arbetsköparna att krypa ifrån sina skyldigheter genom att visstidsanställa invandrare på mindre tid än två månader. Så sker i dag vid flera företag. Det innebär att många invandrare som inte fått någon svenskundervisning tvingas hoppa från företag till företag med bara visstidsanställningar och därigenom aldrig kan få sin lagliga rätt till svenskundervisning tillgodosedd. Vpk anser också att bestämmelsen om att timantalet 240 i en del fall kan minskas till 160, om vissa förkunskaper finns, skall utmönstras ur lagen. Vi anser att man i stället bör utreda om de stipulerade 240 timmarna verkligen är tillräckliga. Denna undervisning ger i normalfall ett ordförråd på mellan 1 200 och 1 300 ord. Det motsvarar en treårings ordförråd. För att något så när tillfredsställande kunna läsa en vanlig dagstidning krävs ett ordförråd på omkring 7000 ord. Av detta framgår att samhället i dag kräver stora uppoffringar av invandrare vid sidan om den lagliga rättigheten till undervisning. Det förhållandet klarlägger behovet av en utökning av timantalet, som nu är maximerat till 240 timmar. Vpk kräver att denna fråga snabbutreds. Vi angriper också hårt möjligheten att träffa avtal som urholkar lagbestämmelserna. Sådana avtal har framtvingats som innebär att svenskundervisningen förläggs till övertid — endera före eller efter den ordinarie dagarbetstiden. Vi menar att undervisningen skall förläggas på ordinarie dagarbetstid för att bli meningsfull. Det kan inte vara särskilt meningsfullt att efter ett åtta timmars arbetspass i ett hårt arbete försöka tillgodogöra sig svenskundervisning, eller att bedriva studier i svenska kl. 5.40 på morgonen, innan arbetet tar sin början. Varken lärare eller elever kan fungera på ett tillfredsställande sätt under sådana omständigheter. Enda sättet att få slut på avarter i fråga om tillämpningen av lagen är att utmönstra möjligheten till sådana avtal — att göra lagen tvingande när det gäller förläggningen av undervisningstiden. Vpk hävdar att undervisningen — för att bli meningsfull — måste förläggas till dagarbetstiden, dvs. den tid då både lärare och elever fungerar normalt. Vpk kräver också att samhället måste se till att även vuxna invandrare som inte har arbete får rätt till svenskundervisning, med en tillräcklig ekonomisk ersättning, som enligt vår mening kan finansieras genom det avgiftssystem som vi har föreslagit. Åtgärder av det slaget skulle i någon mån ge speciellt invandrarkvinnorna en möjlighet att lära sig svenska språket, vilket är en förutsättning för att på ett meningsfullt sätt kunna delta i samhällslivet. Helt naturligt känner arbetsmarknadsutskottets ledamöter till dagens bristfälligheter, eftersom dessa påtalats bl.a. i en uppmärksammad artikel i tidningen Ny i Sverige av Åke Olsson i LO. I artikeln hävdas att det pågår ett gigantiskt lagbryteri från företagens sida när det gäller tillämpningen av lagen, men några åtgärder mot detta eller någon skärpning av lagen vill utskottet inte vara med om. Vpk har i motionen föreslagit att lagbrotten skall beivras mera effektivt. Det kan ske genom införande av skärpta påföljdsbestämmelser för brott mot lagen. Vi har tidigare skisserat en bestämmelse som går ut på att böter vid första lagbrottet skulle utdömas med 500 kr. räknat på var och en som varit berättigad till undervisning men inte fått sådan. Om de anställda efter det att ytterligare 30 dagar förflutit ännu inte fått påbörja undervisningen skulle bötesbeloppet höjas till 1000 kr. etc. Med ett sådant system stegras bötesbeloppet kontinuerligt så länge arbetsköparen inte fullgör sina förpliktelser gentemot de anställda. Principen i ett sådant påföljdssystem innebär dessutom att skyldigheten enligt lagen inte upphävs efter ett visst datum. Vpk har tidigare rest detta krav, men vi anser att det är lika aktuellt i dag, varför vi framför det på nytt i motionen 829. Med hänvisning till tidigare riksdagsbeslut avstyrker utskottet motionen i sin helhet utan några som helst motiveringar. Man tar inte ställning till att denna lag har visat sig vara behäftad med stora brister och att tillämpningen visar sig medföra stora nackdelar för invandrarna. Landsorganisationen har kritiserat lagen, och även invandrarverket har framfört mycket kritiska synpunkter på lagens utformning och tillämpning. Men ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet har inte visat något intresse för detta. Detta rimmar dåligt med de uttalanden som gjorts i årets propositionen nr 100 bil. 15. På s. 9 i propositionen sägs efter det att man redogjort för invandringens omfattning o. d. följande: ”Detta visar att invandringen på ett långtgående sätt har påverkat befolkningsutvecklingen i Sverige. Det går inte längre att tala om invandrarna som en från den övriga befolkningen klart avgränsbar grupp eller om invandrarpolitiken som om den enbart omfattade åtgärder för en begränsad del av invånarna i landet. Invandringen har i hög grad inverkat på den samhällspolitiska debatten och berikat det kulturella livet i Sverige. Dessa omständigheter måste vara grundläggande utgångspunkter i det fortsatta invandrarpolitiska reformarbetet.

Men när det är fråga om konkreta åtgärder är det sämre ställt. Ett bifall till vpk-motionen — eller delar av den — skulle ha inneburit väsentliga förbättringar för invandrarna när det gäller deras självklara rätt till utbildning i svenska språket. Att det finns arbetsköpare som nära nog betraktar invandrare som en belastning — åtminstone när laglig skyldighet till svenskundervisning föreligger — kan bekräftas med ett citat ur tidningen Vi, nr 9 år 1978. Under rubriken ”KORT SAGT” med underrubriken ”Dumt om invandrare” återges vad en bageridirektör sagt: ”Jag har inte råd att ha de anställda sittande på skolbänken. De ska städa och diska.” Denne direktör säger vidare: ”Det är för övrigt inte rätt mot oss svenskar att dessa utlänningar ska få läsa svenska på betald arbetstid. Om vi vill läsa något måste vi göra det på vår fritid. De jobb jag erbjuder utlänningarna är de jobb som vi svenskar inte vill ha, städning och diskning. Då behöver de inte kunna läsa.” Detta uttalande av en arbetsköpare vittnar om att det verkligen behöver vidtas åtgärder för att förstärka invandrarnas ställning mot reaktionära strömningar. Ett sätt att motverka sådana beteenden hade varit att tillgodose vpk:s motionskrav i fråga om ändringar i lagen om svenskundervisning för invandrare. I vänsterpartiet kommunisternas andra motion, nr 833, yrkas dels att invandrarverket skall erhålla de anslag som verket äskat, dels att AMS skall få de anslag som begärts. Vi har bedömt anslagsyrkandena som motiverade, om verksamheten för invandrare skall bedrivas på ett någorlunda tillfredsställande sätt. Det gäller personalförstärkning på invandrarverket, åtgärder för flyktingar och invandrare — översättningsservice o. d. Delar av denna motion kommer att tas upp litet senare av Eva Hjelmström. Jag vill avsluta med att yrka bifall även till motionen 833.

Herr talman! I press, radio och TV förekommer ofta mängder av exempel på hur hårt invandrare drabbas på grund av att de inte har samma möjligheter som andra att upprätthålla kontakter med kommunala och statliga myndigheter eller med arbetsledningen på sina arbetsplatser. Språket utgör härvidlag en mycket betydelsefull faktor. Vi har framlagt en motion i syfte att kartlägga behovet av språkproblemen. En sådan kartläggning är ju en förutsättning för att man skall kunna vidta åtgärder för att ”bygga bort” de brister som föreligger. I betänkandet sägs att expertgruppen för invandrarforskning redan i september 1976 fick regeringens uppdrag att lägga fram ett sådant förslag. Vi uppfattar det som ett erkännande av att detta är ett problem. Man kommer alltså att försöka lösa problemet, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Vi vill endast uttala den förhoppningen att inte ännu fler invandrare skall behöva lida i väntan på att resultat skall komma utan att vi skall få ett skyndsamt resultat och ett positivt beslut i denna församling. I det avseendet finns det alltså ingen anledning att yrka bifall till motionen 1335, eftersom vi ser yttrandet som ett tillmötesgående. I motionen 1334 tar vi upp frågan om invandrarnas rätt att använda sig av tolkar. Vi menar att det i lagen inte skall stå ”bör” utan ”skall”. Det bör också ligga på invandraren själv att avgöra huruvida han vill använda tolk eller inte, och han skall vara lagligt skyddad i det avseendet. Förslagen i motionen är en del i vår strävan att förverkliga en angelägen målsättning, nämligen att nå fullständig jämställdhet mellan invandrare och svenska medborgare i vårt land. Jämställdhet måste gälla på alla områden i samhällslivet: det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella området. Vi är väl medvetna om att detta inte är möjligt att nå genom enbart en formell jämlikhet, utan det krävs särskilda åtgärder för att säkerställa invandrarnas rättigheter. Den uppnådda kommunala rösträtten bör utvidgas till en fullständig politisk rösträtt. Invandrarnas demokratiska rättighet att i sina ärenden ha möjlighet att vända sig till statliga och kommunala myndigheter på sitt eget språk och även erhålla svar på sitt eget modersmål måste garanteras i vårt land. Dessa grundläggande rättigheter bör inskrivas i den svenska författningen. Invandrarna möter speciellt stora problem i arbetslivet. De arbetar ofta i tunga och ohälsosamma arbeten, som också är dåligt betalda. Deras bristande språkkunskaper förhindrar dem att slå vakt om sina rättigheter på arbetsplatsen. Att rätta till dessa missförhållanden måste vara en angelägen uppgift. För att garantera invandrarnas jämställdhet i samhället krävs omedelbara åtgärder, bl.a. inom skolväsendet, där invandrarbarnens enorma problem på grund av att de inte har rätt till undervisning på det egna språket leder till dåliga resultat i studierna, vilket i sin tur återspeglas i starkt försämrade möjligheter att vidareutbilda sig eller att få arbete. Man måste erkänna att invandrarna har ett modersmål som har lika stort värde som andras. Invandrarnas sociala svårigheter har inte bara sin grund i språkliga problem. De få forskningsresultat som finns visar att bl.a. barndödligheten under första levnadsåret bland invandrarbarnen var avsevärt högre än normalt. T.o. m. tuberkulos förekommer tre fyra gånger oftare bland invandrarna än bland de svenska medborgarna. Detta är några exempel, men de räcker som bevis för de stora sociala problem som invandrarna lever under i vårt land. Så länge dessa missförhållanden existerar är allt tal om jämlikhet och demokrati bara tomma ord för våra invandrare. Vi har väckt några motioner som syftar till att ta de första stegen för att åstadkomma en annan tingens ordning. Jag yrkar alltså bifall till motionen 1334.

Herr talman! Vår invandrarpolitik bärs upp av tanken att de människor som kommer till vårt land som invandrare skall kunna få arbete, bostad och utbildning. De skall också ha rätt till samhällsservice och gemenskap som vi andra, och de skall stödjas i sina försök att bevara sin egen kultur, samtidigt som de successivt vänjer sig vid det svenska samhället. Invandringen och invandrarna har betytt väldigt mycket för vårt välstånd och även berikat vår kultur. Invandrarna har i hög grad bidragit till den väldiga expansion som utgör en grund för vår nuvarande standard. Tidigare har invandringen varit konjunkturbunden men mönstret från 1976 fortsätter, och trots lågkonjunkturen har nettoinvandringen ökat. Den uppgick 1977 till 23 000 personer, varav 9 000 personer från Norden. Vi har en fri nordisk arbetsmarknad med en arbetskraftsinvandring framför allt från Finland. För människor som vill komma hit från utomnordiska länder kräver vi både arbetsoch uppehållstillstånd. Den utomnordiska invandringen domineras därför främst av av flyktingar och nära anhöriga till personer, som är bosatta i Sverige. Drygt 22000 personer fick svenskt medborgarskap under 1976. Av Sveriges befolkning är nu nära 700 000 personer utländska medborgare eller f. d. utländska numera svenska medborgare. Det är därför helt klart, att invandringen i hög grad inverkar på den kulturella och samhällspolitiska utvecklingen och att invandrar-, flyktingoch minoritetspolitik debatteras. Departementschefens förslag för budgetåret 1978/79 präglas av en satsning på åtgärder, som skall bidra till att främja samverkan mellan invandrare och svenskar. Under 1977 inträffade händelser som verkligen påvisade behovet av långsiktiga insatser för att förstärka invandrarnas trygghet och skapa tolerans och förståelse mellan svenskar och invandrare. Invandrarverket har under en följd av år informerat invandrarna om det svenska samhället. Nu är det av stor vikt att svenskarna informeras om invandrarna och invandringens orsaker och verkningar. Under senare år har också invandrarverket i högre grad inriktat sitt arbete på just detta. Att förändra våra attityder mot invandrarna är ett arbete på lång sikt som måste spänna över flera samhällsområden — förskolan, skolan, arbetsplatserna och bostäderna. Statens invandrarverk får i budgetförslaget ökade medel för att sprida information och för att stödja invandrarorganisationerna och även pengar till olika projekt som syftar till samverkan mellan svenskar och invandrare i bostadsområden samt också till en utveckling av det s.k. svenska paketet. Det svenska paketet innebär en bred satsning på information till svenskar genom bl.a. filmer, utställningar och studiematerial. Invandrarverkets samordningsoch informationsbyråer får personalförstärkning. Invandrartidningen får ett något förhöjt anslag, och utskottet utgår från att tidningen kan komma ut i nuvarande omfattning. Vpk har när det gäller åtgärder för invandrare i motionen 833 yrkat på anslag i enlighet med invandrarverkets förslag. Utskottet har följt departementschefens förslag och yrkar avslag på motionen. När det gäller åtgärder för flyktingar förutsätts samma kvot som 1977, nämligen 1 250 personer. Anslaget ökas med 3,4 milj.kr. till totalt 70,4 miljoner, och då räknar utskottet med att det inom denna ram också finns utrymme för överföring av ett antal medellösa nära anhöriga till flyktingar som vistas här. En arbetsgrupp kommer under våren att lämna förslag om förbättringar när det gäller mottagandet av flyktingar. Ärendebalansen vid invandrarverket har förbättrats, dvs. antalet icke avgjorda tillståndsärenden har minskat, till viss del genom personalförstärkningar, men också genom organisatoriska åtgärder och en enorm insats av verkets personal — från ca 21000 ärenden årsskiftet 1976-1977 till ca 8000 nu. Ärendena består emellertid f. n. i större utsträckning av kvalificerade ärenden som tar lång tid. Handläggningstiden för utlänningsärenden är för lång, och vi skall senare i dag ta ställning till förslag som skall bidra till att förenkla förfarandet och förkorta denna tid. Vpk tar i en motion upp svenskundervisningen och vill att lagen skall utvärderas. Karl Hallgren har tidigare här talat om den, och han menar att utskottet har avstyrkt den utan någon speciell argumentation. Men det pågår en utvärdering av verksamheten i samarbete mellan SÖ, invandrarverket och AMS, och både LO och SAF har uttalat sig för en parlamentarisk utredning. Frågan är alltså aktuell i departementet. Därför avstyrker vi motionen. Vi avstyrker också en motion om tolkservice av herrar Hagel och Lövenborg, detta beroende på att lagen är föremål för översyn när det gäller tolkservicen. Utbildning av tolkar pågår och förslag om arbetsplatstolkar har lagts av arbetsrättskommittén. Utskottet är ense med motionärerna från både vpk och apk om att möjligheten att göra sig förstådd hör till det absolut viktigaste när man kommer till ett främmande land. Vi måste noga följa utvecklingen och utvärderingen av svenskundervisningen, och tolkservicen måste helt visst — det är min personliga mening — organiseras på ett bättre sätt. Till Ingegärd Frenkel skulle jag vilja säga att vi inte är oförstående inför invandrarkvinnornas situation. Vi är medvetna om de stora svårigheter, den isolering och den kulturchock som många av dem drabbas av. Vi anser att myndigheterna bör uppmärksammas på de problem som finns för denna grupp. Statens invandrarverk har till uppgift att ta initiativ till att samordna uppgifter och aktiviteter när det gäller invandrarnas problem. Jag skulle kunna tänka mig att man i det samverkanprojekt som man nu har på olika håll ute i bostadsområdena också kan ta upp invandrarkvinnornas situation. Dessutom kommer jämställdhetskommittén att belysa de hemarbetande invandrarkvinnornas situation. Jämställdhetskommittén har också underhandlingar på gång med universitetet i Linköping om något slags studier om invandrarkvinnorna och språket. Det är alltså faktiskt en hel del på gång. Tolkfrågan arbetar byråkratiutredningen med, och man försöker komma fram till förslag som kan förbättra invandrarnas möjlighet att få tolk. Utbildningen av tolkar ökar också, och verksamheten med prövning och godkännande förstärks i årets budget. Vi är alltså överens om att här finns ett mycket stort behov.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

Herr talman! Från utskottets sida sägs det som försvar att man verkligen har bemödat sig att gå igenom vpk-motionen. Det skall medges att man gjort någonting i den vägen. På s. 10 i utskottsbetänkandet noterar utskottet när det gäller frågan om utvärdering av lagen att utbildningsdepartmentet den 25 mars 1977 gav skolöverstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av vissa frågor om svenskundervisningen för invandrare. Sedan lägger man till att LO också krävt en utredning och att även SAF gjort en framställning på det området, och så klumpar man ihop det här. Den som läser betänkandet eller lyssnar på utskottets företrädare kan få uppfattningen att LO och SAF skulle vara överens i dessa frågor. Så är ingalunda fallet. I senaste numret av Ny i Sverige går SAF till attack mot LO:s krav på tolkar på arbetsplatserna. Och SAF:s reaktion på LO:s artikel i föregående nummer av Ny i Sverige präglas av rena hätskheten parterna emellan. Det får alltså inte framstå som om LO och SAF var fullständigt överens i de här frågorna — det är att framställa en felaktig bild. Det var bara det jag ville påpeka. Det här är naturligtvis ingen motivering för att avstyrka våra förslag. De bristfälligheter som vi har visat på i lagstiftningen på detta område, alltså själva sakfrågorna, har man inte tagit upp.
Herr talman! Såväl motionen 1334 som motionen 1335 har i varje fall i ord bemötts mycket positivt i betänkandet. Eva Winthers inlägg tydde också på att man är överens om de åtgärder vi föreslagit. Jag har också på annat sätt inhämtat kunskap om att det i utskottet verkligen råder politisk enhet om att dessa åtgärder måste vidtas för att vi skall åstadkomma jämlikhet på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Men tyvärr är det ofta så att det sker så väldigt litet eller, rättare sagt, att det tar så väldigt lång tid. Gång på gång har vi fått exempel på vilka situationer invandrare i vårt land hamnar i. Om det nu verkligen råder fullständig politisk enighet, låt oss då se till att vi skyndsamt åstadkommer resultat, så att vi slipper uppleva fler händelser av det slag som redovisats tidigare i denna debatt.
Herr talman! Till Karl Hallgren vill jag säga att jag är medveten om att LO och SAF säkerligen har olika utgångspunkter för sina önskemål om en utvärdering av lagen. Men det är klart att en sådan översyn kommer att ske, och en översyn behövs. Till Rolf Hagel vill jag säga att anledningen till att vi i utskottet är litet avvaktande är att vi anser att det pågår mycket på detta område. Men jag delar helt Rolf Hagels uppfattning att det är viktigt att någonting sker.

Herr talman! Vpk har till årets riksdag också väckt en motion om invandrarnas och andra minoritetsgruppers kulturella rättigheter och där lagt en rad konkreta förslag beträffande deras möjligheter till en egen kultur. Delar av denna motion tas nu upp i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr Ar I vår motion 879 tar vi upp en av de mest utsatta minoriteternas situation i vårt land, nämligen zigenarnas. Jag tänker här inte närmare gå in på orsakerna till den diskriminering som de har utsatts för och ännu utsätts för. Det kan räcka med att konstatera att zigenarna som grupp fortfarande har ett mycket litet inflytande över sin egen situation. Det gäller såväl utbildning som arbetsmöjligheter och bostäder. Inte bara privata värdar utestänger zigenarna och vägrar att acceptera dem som hyresgäster, utan också de kommunala bolagen har i flera fall tillämpat samma form av förkastlig diskriminering. Tidigare har den officiella politiken varit att man försökt förmå zigenarna att låta sig assimileras i det svenska samhället och överge sin egen mycket gamla kultur. En förändring i den här attityden kan visserligen skönjas på papperet, men i praktiken har inte några större förändringar skett. Fortfarande har zigenarna själva alldeles för litet att säga till om, och fortfarande fullföljs det officiella mordet på deras kultur över huvudet på dem. Vpk har i motionen krävt ett ökat anslag till zigenarföreningarna. Vi har också krävt att riksdagen skall uttala sig för att den zigenska folkgruppen skall vara representerad i utredningar som rör deras egna förhållanden. Utskottet avvisar våra krav med hänvisning till att det ankommer på invandrarverket att fördela och prioritera tillgängliga medel. Vidare sägs beträffande vårt krav om ett uttalande att utskottet utgår ifrån att samråd skall ske och att det därför inte behövs något uttalande. Det påpekas också att zigenarföreningar börjar växa fram även i en rad andra kommuner än de vi tagit upp i vår motion. Detta anser vi självfallet vara mycket positivt, men det gör ju våra krav än mer angelägna. Vi kan i och för sig vara överens om att det i första hand bör ankomma på invandrarverket att prioritera pengarna, men samtidigt anser vi att det krävs särskilda insatser för att uppmuntra och stödja denna särskilt diskriminerade grupp. Därför krävs speciella anslag och en kraftig uppräkning av de befintliga anslagen. Nuvarande medelstilldelning är en droppe i havet i förhållande till behoven. Sedan kan man naturligtvis säga att det är positivt att utskottet förutsätter att samråd skall ske. Men, herr talman, samråd och representation är nu inte riktigt samma sak. Dessutom är det så att man på många håll i landet uppenbarligen struntar i vad utskottet tycker. Ett uttalande från riksdagen skulle få större tyngd. I denna motion har vi, som också Eva Winther påpekade, liksom i motionen 833 även tagit upp frågan om ökade anslag till Invandrartidningen i enlighet med invandrarverkets förslag samt frågan om ökade anslag till invandraroch minoritetsorganisationer. Det var en mycket kortfattad motivering till yrkandena om avslag på dessa krav som vi nyss fick höra från talarstolen. Inte heller i utskottsbetänkandet argumenteras det egentligen mot dessa krav. Det sägs bara att vi inte har råd att förbättra situationen för invandrarna i dessa avseenden. Jag kan inte komma ifrån att jag tycker att det är en mycket svag argumentering. Och det är inte så, som utskottet påstår, att Invandrartidningen kan bibehålla sin standard med den medelstilldelning som regeringen ger den i budgetpropositionen. Tidningen har under en rad år satts på svältkost, och det krävs en kraftig uppräkning av anslagen. Vi tycker dessutom att det är angeläget att verksamheten byggs ut och förbättras. Det behövs bl.a. pengar till särskilda informationsinsatser bland flyktingarna. Vi känner alla väl till den enorma brist på samhällsinformation som invandrarna drabbas av, något som i sin tur leder till stor rättsosäkerhet för dem. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vår motion nr 879.
Herr talman! Eva Hjelmström tar upp de svårigheter som zigenarna i vårt samhälle har att göra sig hörda. Jag vill bara påpeka att man arbetar för att de skall få ett större inflytande. Arbetsmarknadsdepartementet har en arbetsgrupp som sysslar just med frågor som rör de finska zigenarna. Till arbetsgruppen hör en referensgrupp med företrädare för den finsk-zigenska folkgruppen. Statens invandrarverk har också en arbetsgrupp för just dessa frågor, som håller nära kontakt med zigenarna. Man försöker alltså mer och mer låta zigenarna vara med och påverka de beslut som rör dem. De båda organisationer som vpk tar upp i sin motion har fått projektbidrag från statens invandrarverk. Nordiska zigenarrådet har också fått ett sådant bidrag. Vi skulle naturligtvis alla vara glada om vi kunde anslå mera medel till invandrarverket. Men den kaka vi har att fördela är begränsad. Årets budgetförslag innebär emellertid att invandrarverket får ökade möjligheter att sprida information och att stödja invandrarorganisationerna och olika projekt som syftar till samverkan mellan svenskar och invandrare. Enligt årets budgetförslag ökas anslagen för dessa ändamål med 1 725 000 kr. Invandrarverket får dessutom sex nya tjänster. Det är klart att vi kunde önska mer, men utskottet har ansett att vi bör ansluta oss till departementschefens förslag.
Herr talman! Vi tycks vara överens om att zigenarna borde få mer att säga till om när det gäller deras egen situation. Men då har jag svårt att förstå den argumentation som Eva Winther för och varför riksdagen inte skulle kunna göra ett uttalande. Här nämndes bl.a. den arbetsgrupp som arbetsmarknadsdepartementet har tillsatt, men det är ute i kommunerna som zigenarna måste få ökade möjligheter att påverka sin situation. Ett uttalande från riksdagens sida skulle kanske leda till att fler kommuner tog hänsyn till det här kravet. Sedan sägs det att invandrarverket får ökade anslag. Det är visserligen sant, men dels har vi kostnadsutvecklingen, dels är det onekligen så att behovet på det här området har ökat mycket kraftigt. Jag vidhåller att de anslag som invandrarverket får inte är tillräckliga för att kunna ge invandrarna den samhällsinformation som de har rätt att kräva.
Herr talman! Vi arbetar för bättre medinflytande för alla invandrargrupper. Eva Hjelmström sade att det skulle behövas ett riksdagsuttalande för att man ute i kommunerna bättre skulle tillgodose invandrargrupperna och speciellt den zigenska folkgruppen. Jag tycker det är mycket viktigt att alla som jobbar ute i kommunerna tar initiativ i den riktningen. Och vi kan också inom våra olika partigrupper arbeta för att våra partikamrater ute i kommunerna arbetar för detta. Det är också en väg.

Herr talman! Jag skulle något vilja kommentera de förhållanden som givit impuls till min motion 1651 om en beredskapsplan för spontan invandring. Den reglerade invandringen uppgår till I 250 personer per år, under senaste tiden främst personer från sydamerikanska länder. När det gäller denna typ av invandring, dvs. den reglerade, så ställs alla samhällsresurser till förfogande för att hjälpa invandraren till en så bra start som möjligt. Invandraren får grundläggande språkundervisning, information om svenskt samhällsliv och svensk arbetsmarknad och slussas på ett smidigt sätt in i det svenska samhället. AMS hjälper till med anskaffning av arbete, och ingen möda lämnas ospard för att göra anpassningen till det nya landet så litet smärtsam som möjligt. Att det är en smärtsam omställning kan man nämligen inte komma ifrån. Det är med all säkerhet den största omvälvning en människa kan utsättas för. Att ryckas upp från sin sociala, emotionella, kulturella och språkliga miljö innebär för många att tappa fotfästet i tillvaron under en period. Det är vår skyldighet att ta vårt ansvar för att dessa människor får all hjälp och allt stöd genom bostad, arbete, utbildning och social service. Så sker också när det gäller flyktingar som kommer genom reglerad invandring. Då och då inträffar det emellertid s.k. spontan invandring av en stor grupp människor från ett visst land. Detta är vad som senast hänt med den syrisk-assyriska gruppen. Dessa människor har utan svenska myndigheters medverkan sökt sig till vissa orter i landet. De har då inte fått del av alla de insatser som jag talade om i början av mitt anförande, språkundervisning, information om svenskt samhällsliv och svensk arbetsmarknad. Säkert har detta för många försvårat anpassningen till det svenska samhället. De politiska och sociala förhållandena är i flera länder instabila. Då och då kommer det till inre konfrontationer, och grupper av människor tvingas lämna sina hemländer. Sverige är ett land med god materiell och social standard och som sådant attraktivt från invandringssynpunkt. Vi kan alltså oväntat stå inför uppgiften att bereda en större grupp människor en fristad innanför våra gränser. Detta är anledningen till att jag i min motion tagit upp frågan om en beredskapsplan för insatser vid spontan invandring. I betänkandet hänvisas till att en arbetsgrupp inom arbetmarknadsdepartementet arbetar med flyktingfrågor. Det är mycket positivt att så sker, eftersom alla insatser i initialskedet med nödvändighet underlättar anpassningen både på kort och på lång sikt, inte minst för invandrarbarnen. Jag vill här gärna citera vad socialministern sade i debatten den 31 mars om socialutskottets betänkande: ”-—-- även om vi i dag diskuterar vissa invandrarproblem, tror jag inte att de stora problemen är aktuella i dag. Dem får vi om 10-15 år, om vi i dag inte kan göra de insatser som behövs för att klara integreringen i samhället.” Arbetsgruppen sägs presentera resultatet av sitt arbete redan under våren.

Ytterst är det invandraren som gagnas av en beredskapsplan. Herr talman! Eftersom man inom departementet arbetar med denna fråga har jag inget säryrkande, utan jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om hur utlänningar skall tas emot när de söker sig till Sverige och hur de skall behandlas då de av olika anledningar inte fått tillstånd att komma in eller stanna i landet rör framför allt rättssäkerheten för de enskilda människorna. Detta är ju utskottets uppfattning. Utskottet betonar också särskilt hänsynen till flyktingar. Så långt är allt gott och väl. Alla är överens om detta, och alla är också överens om att vi skall ha en reglerad invandring. Vi skall inte tillåta att stora grupper av utländska medborgare okontrollerat tar sig in i eller importeras till Sverige, där de alltför lätt kan bli en fattig arbetskraftsreserv, som hänsynslöst kan utnyttjas av skrupelfria arbetsköpare och andra. Det problemet har vi f. ö. redan i alltför stor omfattning, trots vår restriktiva invandringspolitik. Vi är överens om att invandrade utlänningar skall, som det står i propositionen, ”kunna leva på samma nivå som övrig del av befolkningen”. Utlänningslagen har tillkommit delvis av detta skäl, men naturligtvis framför allt av egoistiska motiv. Vi vill inte ha in så många utlänningar i landet att vår egen välfärd äventyras — gärna lagom många, så att vi kan hålla vår produktion i gång till ett bra pris, men inte för många får vara med och dela produktionens frukter. Så har vi alltid resonerat och från tid till annan anpassat vår utlänningslagstiftning, så att den framför allt främjat våra egna syften. Vi har nu i ett par års tid kunnat konstatera att inställningen här i landet till utlänningar har skärpts. Det har i första hand att göra med de dåliga tiderna. Brist på arbete, stigande priser och en allmän oro för den egna levnadssituationen medför alltid sådana fenomen. Det är beklagligt, men det vore fel att lasta enbart svenska enskilda medborgare för detta. Även vår officiella attityd, som den visar sig i lagstiftning, i handläggning av utlänningsärenden och i verkställighet av på sådana grunder fattade beslut, visar en klar och tydlig tendens. Klimatet för utlänningar i Sverige har hårdnat. Detta har på senare tid ofta framhållits av invandrarna själva och deras organisationer. Invandrarna känner sig oroliga, övervakade och som de först misstänkta, när något brott har blivit begånget. Det lagförslag som vi behandlar i dag bidrar tyvärr inte till att öka deras känsla av trygghet. Det ansluter sig till den tendens som jag talade om tidigare. De skäl som anges är administrativa, väntetider m.m., men resultatet blir en skärpning av bestämmelserna. Vpk har vid många tidigare tillfällen hävdat att invandrarnas intressen inte får vara beroende av skiftande konjunkturer. Partiet har också arbetat för en generös flyktingpolitik. Vi har i de sammanhangen krävt att handläggning av utlänningsoch flyktingfrågor skall överflyttas från polisen till civil myndighet. Det kravet kvarstår. Vi anser att det har förekommit alltför många fall där polisen använt sin rätt att avvisa utlänningar utan att uppgifterna har blivit tillräckligt prövade. Ibland har dessa avvisningar fått tragiska konsekvenser. Även utredningar som polisen genomfört har varit bristfälliga, vilket ju också bekräftas i propositionen. Även om förslaget att utredningscentraler skall inrättas hos vissa polismyndigheter är en förbättring, är det ändå polis och inte civila myndigheter som utreder. I detta sammanhang måste man sätta in förslag om rätt till offentligt biträde. Det är positivt, men det urholkas genom det undantag som införts, nämligen att den rätten inte skall gälla vid s.k. korta avvisningar. Vänsterpartiet kommunisterna anser för det första att polisen inte alls skall ha rätt att avvisa om utlänning åberopar att bli behandlad som politisk flykting, för det andra att i alla andra fall bestämmelsen om offentligt biträde skall gälla. Vad slutligen gäller beslut om verkställighet vid förpassning anser vpk, i konsekvens med uppfattningen att polisen skall ha så litet som möjligt att göra med de administrativa åtgärderna när det gäller utlänningar, att denna beslutsrätt skall vara kvar hos länsstyrelsen. Det sägs i propositionen och i utskottsbetänkandet att denna ändring förenklar förfarandet. Och det gör den ju på det sättet att man snabbare kan få i väg folk som man inte vill ha kvar. Men det kan tänkas att nya fakta som kanske ändrar på förpassningsbeslutet är på väg, och den ytterligare respittid som erhålles genom att verkställighetsbeslutet ligger kvar hos länsstyrelsen kan inte skada. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1977/78:1755.

Herr talman! Jag kan ansluta mig till de principiella synpunkter som har framförts på detta problem av föregående talare och inskränka mig till att tala endast i en speciell fråga, nämligen den som tas upp i motionen 1332 om riktlinjerna för uppehållstillstånd för s.k. gäststuderande. Dessa förhållanden för de gäststuderande, en speciell kategori av utländska studerande i vårt land, regleras f. n. i 37 § utlänningskungörelsen. Regeringen har i propositionen om ändring i utlänningslagen, m.m. tagit upp frågan om dessa studerandes uppehållstillstånd. De gäststuderandes försämrade förhållanden hade vi redan före propositionens framläggande tagit upp i vår motion 1332. De senare årens utbildningspolitik har inneburit en växande börda på de studerande. Allt större del av utbildningskostnaderna övervältras på de studerande själva. Det har försvårat för de arbetande och för de arbetandes barn att delta i utbildningen. Samtidigt har utbildningskostnaderna blivit mindre för storbolag och monopolbildningar och studietiden förkortats. Detta har tjänat syftet att åstadkomma en snabbare utbildning av produktivkrafterna. Detta gäller i stor utsträckning också de utländska studerande. Regeringen har mycket litet intresse av de utländska studenter som har speciella svårigheter och som därför drabbas av merkostnader. Man är intresserad enbart av de utländska studerande som lyckas med sina studier, eftersom dessa kan vara ett tillskott till landet som billigt utbildad arbetskraft. De som har svårigheter handskas man däremot betydligt hänsynslösare med. Med enkla åtgärder, bl.a. genom att tillåta studiefinansiering genom arbete, och med vissa sociala stödåtgärder kunde man trygga de gäststuderandes studier i landet i stället för att — som nu — hota dem med förpassning. Det har visat sig, att de gäststuderandes förhållanden drastiskt har försämrats. Man vill inte hjälpa dem utan stramar faktiskt åt de regler som gäller denna studerandekategori. Det påstås från regeringspartiernas sida — för att dämpa den oro som regeringens och statens invandrarverks agerande har skapat bland de gäststuderande — att det inte är fråga om någon förändring. Men redan det att man inte vill förbättra det som är dåligt talar för sig självt. Är förhållandena dåliga, borde man rimligen vidta åtgärder för att förbättra dem. De ”preciseringar” som regeringen i propositionen föreslår innebär på ingen punkt förbättring utan snarare tvärtom. Det ställs fler villkor, och hårdare villkor, än tidigare. Är det då inte fråga om en förändring — och en förändring till det sämre — fast det inte behöver vara fråga om en lagändring? Det är över huvud taget föga motiverat att skapa sådan brådska i detta ärende att man inte ens väntar på resultat av den av regeringen tillsatta utredningen angående vissa frågor rörande de utländska studenternas förhållanden i Sverige som omnämns på s. 79 i propositionen. Vidare har man inte brytt sig om att ta reda på om syftet, som sägs i hög grad ha varit att bidra till u-ländernas utveckling, har uppnåtts eller inte. Av de åtstramade villkoren kan man t.ex. nämna försörjningsgarantin, studietakten och förlängningen av uppehållstillståndet, för att bara ta några. Propositionen föreslår en orimlig börda för de studerande i form av försörjningsgarantin, f. n. 1650 kr. i månaden, som när den tillämpas slår hårdast mot dem som kommer från fattiga hem, arbetarhem. I fortsättningen blir det enbart ungdomar från förmögna hem som kan komma till vårt land som gäststuderande, och det anser vi vara i högsta grad orättvist. Det har också påpekats av flera studentorganisationer, att inkomster som de studerande kan intjäna under ferierna skulle kunna leda till en minskning av garantisumman, men så sker ej. Nivån på försörjningsgarantin stiger i stort sett i samma takt som levnadskostnaderna ökar, och de är f. n. inte låga i vårt land. Detta skapar ökade problem särskilt för dem som kommer från vissa länder, t.ex. Grekland, varifrån man inte får utföra så stora penningsummor = Nr 113 som f. n. krävs i försörjningsgarantin.

Vi kommunister delar inte dessa värderingar, och det framgår av vår motion.

Dessutom är vi, vilket också framgår av vår motion, emot bevarandet av polismyndigheten som förhörsmyndighet när det gäller gäststuderande och invandrare. Vi är även emot den retroaktiva tillämpningen av de höjda kraven gentemot de gäststuderande. Deras fortsatta studier i vårt land måste tryggas. Därmed hemställer vi att riksdagen avslår propositionens förslag om riktlinjer angående uppehållstillstånd för gäststuderande. Slutligen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionen 1332. Vi kommer i fortsättningen i såväl debatt som voteringar att stödja den motion som yrkar avslag på propositionen 90.

Herr talman! I propositionen 1977/78:90 behandlas bl.a. frågan om uppehållstillstånd för de gäststuderande. Vänsterpartiet kommunisterna har såväl under den allmänna motionstiden som i interpellationsdebatter och i anslutning till propositionen tagit upp den ofta mycket svåra situation som råder för denna kategori studerande och krävt att de mycket diskriminerande klassbestämmelser som nu gäller skall avskaffas. Propositionen innebär en direkt skärpning av nu gällande regler och inte motsatsen. Utskottet hävdar visserligen att propositionen innebär en precisering och inte en skärpning, men detta språkbruk kan inte ens med bästa vilja i världen påstås vara en förskönande omskrivning, utan det är grovt lögnaktigt. Kännetecknande för hela propositionen är dess totala brist på målsättningsdiskussion, och inte heller utskottet har förmått lyfta sig till en sådan. Bakom denna brist på målsättningsdiskussion döljer sig en hårdnande attityd inte bara gentemot utländska studenter utan också gentemot invandrare i allmänhet. När det ekonomiska läget skärps framträder alltmer öppet det faktum att den generösa attityd Sverige påstår sig inta i förhållande till invandrarna skall gälla bara när Sverige kan tjäna på det — den skall gälla bara under högkonjunkturer. 29 I propositionen kastar man fram en rad påståenden som saknar verklig grund, och detta utan att ha undersökt huruvida de stämmer med verkligheten. Man påstår exempelvis att många utnyttjar 37 § utlänningskungörelsen som ett sätt att kringgå bestämmelserna för den reglerade invandringen. Var finns den utredning som bevisar detta? Man påstår vidare att propositionen kommer att underlätta för de gäststuderande. På vad grundar man detta? Det är ju tvärtom så att man ytterligare försvårar för en redan hårt ansatt grupp. Ser man till de riktlinjer som skall gälla för de gäststuderande i fortsättningen finner man för det första att dessa innebär att studierna bara skall gälla eftergymnasial nivå. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna frågar oss: Varför då? Vad är det som säger att exempelvis tredje världens länder har behov av just eftergymnasialt utbildade personer? Varför inte yrkesgymnasialt utbildade eller personer som gått igenom KOMVUX eller liknande utbildning? På ett annat ställe i propositionen hävdar man att utländska studerande ofta är dåligt förberedda för studier här i landet, vilket leder till svårigheter av olika slag. Varför då inte låta en gäststuderande börja på gymnasienivå för att sedan, när vederbörande skaffat sig en uppfattning om och en bild av vårt utbildningssystem, få fortsätta på högre nivåer? För det andra skall försörjningen vara ordnad. Beloppet har knutits till studiemedlen och höjs alltså successivt. Förslaget innebär, såsom vi också påpekar i bägge våra motioner, att en mycket stor grupp studerande i praktiken kommer att utestängas. I fortsättningen kommer bara studerande med mycket god ekonomi eller sådana som har föräldrar eller släktingar med mycket pengar att kunna studera i Sverige. Det blir alltså en ren klasslag, riktad mot de grupper, främst i tredje världen, som har begränsade ekonomiska möjligheter. Man tillämpar i praktiken en spärr som man i andra sammanhang — utbildningssammanhang och andra — fördömer. Utskottet konstaterar att frågan om ökade ekonomiska insatser är ett problem för sig, som utskottet inte skall pröva i detta sammanhang. Jag har svårt att förstå hur man kan avskilja den kanske viktigaste frågan för de gäststuderande, nämligen frågan om en försörjning. När det gäller försörjningskravet tillkommer en rad andra egendomligheter. En gäststuderande får bara jobba under sommaruppehållet — vilket redan det är egendomligt — men därtill kommer att de pengar han eller hon tjänar in inte får inräknas i underlaget till kravet om 1 650 kr. i månaden. Varför inte det? Skall de skicka hem pengarna först för att föräldrar eller andra släktingar sedan skall skicka tillbaka dem till Sverige, eller vad är detta för överhetsfasoner och byråkratism? Skall de, som en av de studerande undrade vid utfrågningen i går, supa upp pengarna? Eller vad skall de göra med dem, när de enligt statens invandrarverks sätt att se inte får använda dem till studierna? I sammanhanget kan man också fråga sig hur det är med retroaktiviteten hos dessa bestämmelser. Ola Ullsten stod här i talarstolen för ett par månader sedan och påstod i en debatt med mig att bestämmelserna inte skulle gälla retroaktivt. Man skulle se generöst på dem som klarat sitt uppehälle och sina studier här, och för dem skulle inte kravet på 1 650 kr. i månaden gälla. Men — som också framgick vid gårdagens uppvaktning — verkligheten för de gäststuderande ser annorlunda ut. För det tredje ställer man i propositionen upp en rad diskriminerande bestämmelser som skall gälla enbart gäststuderande. De skall ange målet för sina studier i Sverige, de måste följa normal studiegång m.m. Man ställer inte upp lika hårda krav för svenska studerande. Utskottet skriver visserligen att bedömningen skall vara generös och att riktlinjerna inte innebär krav på i förhand fastlagd detaljerad studieplan. Då frågar man sig: Varför över huvud taget faststå några särskilda bestämmelser för just denna grupp? Och tolkningen av vad generös inställning kan innebära är ju synnerligen vid. Detta kommer att medföra en stor osäkerhetskänsla hos de gäststuderande. Lägger man därtill den ökade möjligheten för statens invandrarverk att när som helst under studietiden förpassa en studerande, så blir osäkerheten total och pressen på de studerande fruktansvärd. Herr talman! Hela propositionen har tillkommit i fel ordning. Först skärper man bestämmelserna, sedan säger man att man skall tillsätta en utredning för att se över de gäststuderandes situation. Vore det inte bättre att göra tvärtom —att först se vilka villkor de gäststuderande lever under för att sedan se vilka åtgärder man kan vidta för att förbättra situationen för denna minoritet? Nu är, som jag framhöll tidigare, inte propositionens syfte att förbättra situationen för de gäststuderande, även om det är vad som påstås. Det normala tillvägagångssättet när man vill förbättra levnadsvillkoren för en grupp människor är ju inte att införa en rad mycket hårda bestämmelser för hur de skall förhålla sig. I går uppvaktades ledamöter från samtliga partier i riksdagen av Utländska studentföreningen i Stockholm. Vi fick höra en rad konkreta exempel på hur enskilda människor drabbats av den hårdnande attityden från politikers och myndigheters sida. Föreningens målsättning är att förbättra situationen för de gäststuderande och avskaffa de diskriminerande bestämmelserna, men man vill också göra en solidaritetsaktion för de förtryckta i tredje världen och för alla dem som inte har möjlighet att studera i sitt hemland av ekonomiska eller andra skäl. Utländska studentföreningen har även framlagt ett alternativ i fråga om en progressiv politik — hur Sverige verkligen skulle kunna visa sin solidaritet gentemot denna kategori studerande, vilket också skulle få positiva effekter för internationaliseringssträvandena i utbildningen. Förslaget innebär kort och gott att man avskaffar begreppet gäststuderande för den större gruppen studerande och förbehåller uttrycket åt dem som kommer hit och för vilka man slutit avtal med vederbörande stat om detta. Övriga — och det är majoriteten — skulle i likhet med vad som gäller i en rad andra länder betraktas som invandrare med samma rättigheter. På så sätt skulle man också verkligen kunna nå dem som inte har möjlighet att studera i sitt hemland. Man skulle kunna göra en aktiv insats i arbetet för solidaritet med tredje världen. Dessa studerande skulle då också ha samma rättigheter som svenska studerande liksom rätten att själva avgöra sin framtid. Detta innebär självfallet att man måste kunna reglera hur många som skall ha rätt att studera vid såväl högskola som gymnasium. Det framhölls också vid uppvaktningen i går. Herr talman! I en intervju i Aftonbladet den 3 april säger ledaren för Zapugerillan, Nkomo: Ni i Sverige är rädda — ni vågar inte stödja vår kamp med konkreta handlingar. Han ger längre fram i intervjun konkreta exempel. Nkomo säger, efter att ha konstaterat att Sverige inte vill sälja vapen till Zapu men väl till en rad regimer som motarbetar social rättvisa, följande: ”Ändå säger ni att ni sympatiserar med vår kamp. Det går inte ihop, tycker jag. För en tid sedan bad vi regeringarna i Sverige, Norge och Danmark om att få placera en del av våra ungdomar i era universitet. Som ni vet behöver vi ju utbildat folk när Zimbabwe blir fritt.” Har vi fått något svar? frågar Nkomo. Nej! Herr talman! Vid ett bifall till denna proposition kommer vi att underlätta för överklassbarn med gott om pengar att studera i vårt land, samtidigt som vi inte ens besvarar en förfrågan från Zapu. Det är ett räddhågat och reaktionärt beslut riksdagen är i färd med att fatta! Med detta vill jag yrka bifall till vbk-motionen, som innebär ett avslag på skärpning av bestämmelserna för de gäststuderande.

Herr talman! Till grund för den proposition och det betänkande, arbetsmarknadsutskottets betänkande 1977/78:30, som vi behandlar nu om ändring av utlänningslagen ligger en önskan att förkorta väntetiderna i första hand när det gäller ärenden angående uppehållsoch arbetstillstånd och förpassning. För utlänningen själv måste det vara en fördel att så tidigt som möjligt och i ett sammanhang få besked om möjligheterna att stanna kvar i vårt land. Den sommaren 1976 tillsatta utlänningslagkommittén fick i uppdrag att med förtur skyndsamt utreda frågan om snabbare handläggning i främst förpassningsärenden och frågan om en eventuell ändring av utlänningsnämndens ställning och funktion. I april i år avlämnade kommittén ett delbetänkande, Kortare väntetider i utlänningsärenden, vars överväganden och förslag ligger till grund för propositionen. fr.o.m. den 1 januari 1966 har vi haft krav på att utlänning som kommer hit för att arbeta skall ha ordnat arbetstillstånd före inresan — detta till följd av de stora sociala problem som uppstod i samband med den omfattande arbetskraftsinvandringen i vårt land i början av 1960-talet. Undantagna från skyldighet att ha arbetstillstånd är bl.a. innehavare av permanent uppehållstillstånd, medborgare i annat nordiskt land — vi har ju en fri nordisk arbetsmarknad — och den som är gift med svensk medborgare samt barn under 16 år till här bosatt utlänning. Utlänning från utomnordiskt land som har rest in utan arbetstillstånd kan i princip inte få sådant medan han är kvar i landet. Undantag görs när sökanden kommit hit för att förena sig med en familjemedlem som är stadigvarande bosatt här eller när det föreligger annat särskilt skäl. Utvecklingen på arbetsmarknaden med tilltagande brist på arbetstillfällen - Nr 113 har bidragit till att allt fler kommer hit utan att ha arbetstillstånd ordnat. Man Fredagen den tar chansen. En allt större del av invandringen består av utlänningar som 7 april 1978 åberopar familjeanknytning. Politiska flyktingar behöver givetvis inte ha arbetstillstånd när de kommer. Orsaken till den begränsning i invandringen från utomnordiskt land som kravet på arbete och uppehållstillstånd utgör är ju en önskan att invandrarna skall kunna få tillgång till samma samhällsservice och kunna leva på samma nivå som Övriga invånare i vårt land. Jag sade tidigare att allt fler kommer hit utan att ha arbetstillstånd. Av en bruttoinvandring på 40000 personer 1977 föll ungefär 5000 inom den reglerade sektorn, och övriga 35 000 var ärenden som måste prövas noga och omsorgsfullt, anknytningsfall och människor som åberopade politiska skäl. Tillstånd att uppehålla sig här prövas för sig, och beslut om eventuellt avlägsnande fattas senare på grundval av ny utredning. Det finns fyra olika former av avlägsnandebeslut: avvisning, förpassning, utvisning och förvisning. Särskilt beslut skall fattas om hur avlägsnandet skall verkställas. Olika myndigheter är inkopplade i prövningen av olika typer av ärenden. Besvär kan anföras över myndighetens beslut i utlänningsärenden. Regeringen kan också, om nya skäl tillkommit, upphäva avlägsnandebeslut som vunnit laga kraft. Med de regler vi nu har är det inte ovanligt att ett år eller mer förflyter från det att en utlänning som inte har rätt att vistas här kommit hit till dess han lämnat landet, med alla de problem som det innebär för utlänningen själv. De förslag vi i dag skall fatta beslut om avser att göra handläggningen enklare, effektivare och snabbare utan att minska på rättssäkerheten. Utskottet har ställt sig bakom de ändringsförslag som framförs i dag, och de gäller följande. 1. Avskaffande av utlänningsnämnden. Den har till uppgift bl.a. att avge yttrande i ärende hos statens invandrarverk om förpassning av utlänning. Tidigare hade nämnden framför allt betydelse för utlänningars rätt att besvära sig över statens invandrarverks beslut i avvisningseller förpassningsärenden. Genom införande av en allmän besvärsrätt år 1976 föll det viktigaste motivet bort för att ha kvar utlänningsnämnden. Därför avskaffas den enligt förslaget. 2. Handläggningen av utlänningsärenden förändras. Det föreslås att SIV som regel skall meddela förpassningsbeslut samtidigt med att uppehållstillstånd vägras — detta för att undanröja en av de främsta orsakerna till de långa väntetiderna. Det här förutsätter att polisutredningarna blir fullständigare och att de omfattar både tillståndsoch avlägsnandefrågorna. I propositionen framhålls att det är viktigt att utlänningen får förtroende för förhörsmyndigheten. Och departementschefen framhåller att ett beslut om inrättande av utredningscentraler med kvalificerad personal i Stockholm, Göteborg och Malmö är ett steg i den riktningen och likaså den intensifierade utbildning som satts i gång 33 för berörd polispersonal. Utskottet ansluter sig till detta men framhåller också att det måste vidtas åtgärder för att höja nivån på polisutredningarna. Vi framhåller också vikten av att handläggningen sker med den förståelse som dessa ärenden kräver. Vpk vänder sig emot att polisen handlägger utlänningsärenden och vill i stället ha en civil utredningsorganisation. Vi är inte beredda att nu tillstyrka en uppbyggnad av en sådan organisation, även om vi har förståelse för att det kan finnas människor som kan känna sig osäkra inför polismyndigheten. I ett par motioner tar man upp frågan om de s.k. korta avvisningarna. Jag vill gärna understryka att så fort någon åberopar förföljelse eller påföljd vid krigsvägran, när det gäller avvisningseller verkställighetsärenden, så skall ärendet avgöras av statens invandrarverk och inte av polismyndigheten. Enda undantaget är, om påståendet är uppenbart oriktigt. Om det t.ex. kommer någon från Norge och säger att han eller hon är politiskt förföljd tror inte polisen det. I en fp-motion tar man upp tillvägagångssättet vid verkställighet av förpassning och menar att sådan ibland sker utan att vederbörande hinner ta kontakt med anhöriga eller offentligt biträde. Utskottet anser det självklart att man skall ha möjlighet till kontakt med anhöriga eller kunna ordna upp eventuella åtaganden innan förpassning sker. Utlänningslagkommittén föreslog att medborgarvittnen skall närvara vid förhör för att i någon mån motverka misstro mot polisen. I en socialdemokratisk motion föreslås nu att riksdagen uttalar sig för att regeringen snarast återkommer med förslag i frågan.Det kan finnas vägande skäl för att införa medborgarvittnen, men utskottet vill i likhet med departementschefen avvakta förslagen från 1975 års polisutredning. När det gäller offentligt biträde under polisutredning i avvisningsoch förpassningsärenden skall huvudprincipen vara att ingen skall kunna avlägsnas ur riket utan att ha erbjudits bistånd av offentligt biträde. Enda undantaget gäller avvisningar som utan längre frihetsberövanden beslutas av polisen. Så fort det uppstår någon som helst tveksamhet om utlänningen skall få stanna kvar i landet skall offentligt biträde erbjudas. Några motionärer tar upp frågan och vill ha ytterligare möjligheter till offentligt biträde. Utskottet anser att den föreslagna utvidgningen utgör en klar förbättring av rättssäkerheten och tillstyrker därför propositionens förslag. Beslut om verkställighet av förpassning fattas nu av länsstyrelse, men verkställigheten handhas av polismyndighet. Det föreslås nu att polisen på samma sätt som vid avvisning också skall fatta själva verkställighetsbeslutet vid förpassning. Ett annat förslag är att länsrätt blir förhörsmyndighet i utlänningsärende som handläggs av regeringen eller statens invandrarverk. Till slut tar propositionen också upp förslag till precisering av riktlinjerna för bedömningen när det gäller uppehållstillstånd för gäststuderande. De här förslagen har väckt stor oro hos en del av våra gäststuderande — jag var också med vid den uppvaktning som gjordes här i riksdagshuset i går. Det finns därför anledning att slå fast några riktlinjer när det gäller tillämp Den som visat sig klara studierna och kan försörja sig med ett lägre belopp än anknytningen till studiemedelsnivå bör självfallet inte vägras fortsatt uppehållstillstånd. Den gäststuderande som vill arbeta under studietiden för att på det viset bidra till sin försörjning måste söka arbetstillstånd innan han kommer hit. För alla gäststuderande gäller att de kan ta feriearbete under fyra månader utan tillstånd — det berörde också Eva Hjelmström tidigare. I motioner från vpk och apk yrkas avslag på riktlinjerna i propositionen, speciellt kravet på att den studerande skall visa sig ha tryggad försörjning. Man menar att detta gynnar rika personer eller barn till rika föräldrar. Andra har ingen möjlighet att studera i Sverige. Utskottet har inte haft anledning att pröva frågan om utökade möjligheter till stipendier, men jag skulle kunna tänka mig att en väg att gå när det gäller gäststuderande med svag ekonomi är att vi på något sätt försöker förstärka vår förmåga att ge stipendier till dem som kommer hit och studerar, men det får väl prövas i annat sammanhang. När det sägs i riktlinjerna att målet för utbildningen skall anges i ansökan, så innebär inte detta krav på en i förväg fastlagd detaljerad studieplan. Jag förmodar att även svenska ungdomar som börjar läsa på universitet vet något så när vad de skall läsa och vad de vill med den utbildning de skaffar sig. Utskottet, som är enigt, anser att propositionens förslag om ändringar i utlänningslagstiftningen innebär förbättringar, och vi hoppas att dessa förslag skall upplevas som förbättringar även av de människor som berörs. Jag vill sedan kommentera vad Oswald Söderqvist tidigare sade, nämligen att förslaget om förkortning av handläggningstiden i realiteten innebär en skärpning av bestämmelserna. Men en kortare handläggningstid måste väl ändå vara till fördel. Det måste vara fruktansvärt att i över ett år gå och vänta på att få ett slutgiltigt besked huruvida man får stanna kvar i landet eller ej. Det medför väldiga problem för dem som drabbas av det. Jag har i mitt anförande poängterat att den som uppger att han är politisk flykting absolut inte får avvisas av polis. Polisen får nu möjlighet att fatta verkställighetsbeslut. Men det är bara sättet för hur resan ur landet skall företas som polisen beslutar om — det borde man inte behöva gå till länsstyrelsen för att få besked om. Rolf Hagel sade att vi är intresserade enbart av de gäststuderande som det går bra för — vi skulle på det sättet få en billig arbetskraft för landet. Rolf Hagel blandar då ihop de regler vi har för vår invandrarpolitik och de regler vi har för de gäststuderande. Det är faktiskt litet olika bestämmelser i de båda fallen. Vi har en fri inomnordisk arbetsmarknad och vi har krav på arbetsoch uppehållstillstånd före inresa för personer av utomnordisk nationalitet. Poängen med de gäststuderande skall vara att vi erbjuder dem vår utbildningskapacitet. De kan komma hit och studera — det kanske inte finns samma möjligheter i deras hemland. Och sedan är det meningen att de när de åker tillbaka skall vara en tillgång för sitt eget lands utveckling. Det har varit tanken bakom systemet. Flera talare har varit inne på detta med det orimliga kravet på ekonomisk försörjning. Jag sade tidigare i mitt anförande att den som visar sig klara studierna och kan leva på en lägre ekonomisk nivå skall också få fortsatt uppehållstillstånd. Med detta ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var en mycket positiv anda i Eva Winthers anförande, och som jag sade tidigare finns det också i propositionen och betänkandet positiva inslag. Vad jag närmast avsåg när jag talade om att bestämmelserna på sätt och vis skärps var reglerna om offentligt biträde. Nu skrivs det tydligt och klart in i lagen att polismyndigheten i utvisningsoch avvisningsärenden inte behöver hjälpa till att skaffa fram ett offentligt biträde vid ett avvisningsbeslut. Det gäller också i fråga om politiska flyktingar. Det är mycket positivt vad som sägs i skrivningen och av Eva Winther att man skall ta stor hänsyn så fort någon anmäler att han söker asyl på grund av politisk förföljelse. Men det har förekommit flera tragiska fall där det har visat sig att polisen inte har tagit hänsyn till de uppgifter som har lämnats av dem som har kommit hit. Genom att man utesluter möjligheten att offentligt biträde skall finnas i samtliga fall, även vid de s.k. korta avvisningarna, blir det en urholkning av ett i övrigt mycket bra förslag. Det stärker samtidigt polismyndighetens möjligheter därför att det skrivs in i lagen att offentligt biträde inte skall förekomma. Även om utlänningen har vänner som är villiga att ställa upp som offentligt biträde kommer detta inte att tillåtas. Det är bra om väntetiderna för arbetstillstånd kan förkortas — det har vi också framhållit i vår motion. Men överförandet av beslutanderätten i förpassningsärenden från civil myndighet till polismyndighet går tvärt emot vpk:s linje. Väntetiderna i förpassningsärenden skall också bli kortare.

Herr talman! Eva Winther ställde sig positiv till ett ökat antal stipendier för de gäststuderande. Det kan naturligtvis vara bra, men som jag framhöll i mitt inledningsanförande ger det inte någon varaktig lösning av dessa frågor. Fortfarande kommer det att krävas ett garantibelopp, vilket i nuläget är I 650 kr. i månaden. Sedan säger Eva Winther att de som klarat studierna inte skall avvisas. Det framkom i går att det finns konkreta bevis på motsatsen. Dessutom skall den här gränsen gälla för alla nya studerande som kommer till Sverige. Den gäststuderande som vill försörja sig under studietiden måste söka arbetstillstånd. Jag har svårt att förstå varför de gäststuderande inte skall få arbeta under studietiden och på det sättet finansiera sina studier. Det förekommer ju faktiskt i dag. En fråga i det sammanhanget som Eva Winther inte svarade på är huruvida den inkomst som de studerande får genom i huvudsak feriearbete skall få räknas in i garantibeloppet. Så är det inte i dag — de får inte räkna in dessa pengar iden summa som krävs för att de skall få studera här. Som jag framhöll tidigare är det helt absurt. Sedan sade Eva Winther att vi erbjuder våra resurser, att vi är givmilda — vi ger de gäststuderande som kommer hit möjligheter att utbilda sig för att de sedan skall kunna återvända till sitt hemland och där utgöra en tillgång. Men, fru Winther, vilka är det man erbjuder den här möjligheten? Vilka är det som har möjlighet att ställa upp med 1650 kr. i månaden? Inte är detta någon solidaritetsaktion för dem som verkligen är i behov av vårt stöd, för dem som inte har ekonomiska eller andra möjligheter att studera i sitt eget land. Sedan vill jag bara konstatera att Eva Winther inte svarade på min fråga om ZAPU. Jag fick inget svar på frågan om varför man har denna negativistiska inställning till gymnasiestudier. Jag fick inte heller något svar på min fråga om varför man har den behandlingsordningen att man fattar ett beslut som kommer att göra det svårare för de gäststuderande och först därefter börjar undersöka de gäststuderandes situation.
Herr talman! Fru Winther ger en riktig deklaration om målsättningen med att vi tar emot gäststuderande. Jag kan i stort sett instämma i den deklarationen. Men vi måste också se hur det hela fungerar i praktiken. Om man dels ställer större krav när det gäller studieresultat på de gäststuderande än på de svenska studenterna, dels kräver en försörjningsgaranti som vi vet automatiskt utesluter en hel rad ungdomar, finns det ju inget samspel mellan målsättningen och den praktiska verksamheten. Jag efterlyser liksom Eva Hjelmström ett svar beträffande dessa 1 650 kr. Det är mycket normalt att studerande ungdom arbetar vid sidan om studierna. Får sådana arbetsinkomster räknas in i garantisumman, eller får de inte räknas in? Jag blev inte riktigt på det klara med vad fru Winther menade med sitt inlägg på den punkten. F. n. får sådana inkomster inte räknas in. Då finns det ju ingen anledning att i detta sammanhang berätta för de studerande att de kan arbeta, eftersom det inte löser det här problemet. Sedan skulle jag ha sagt att vi på det här sättet strävar efter att skaffa oss billig arbetskraft. Jag sade att bl.a. de gäststuderande bidrar till det. Med det menar jag naturligtvis att dessa mycket stränga krav på resultat och ekonomisk garanti betyder att vi stöter de studenter ifrån vårt land som skulle innebära ökade kostnader — av helt naturliga skäl. Då menar jag att vi inte lever upp till den flotta målsättning som fru Winther här deklarerade.
Herr talman! När det gäller detta med offentligt biträde, Oswald Söderqvist, så är huvudprincipen att ingen skall kunna avlägsnas ur riket utan att ha erbjudits bistånd av ett offentligt biträde. Och erbjudandet skall ges så snart det uppstår tveksamhet om huruvida utlänningen skall få stanna kvar i landet. Undantaget är bara dessa korta avvisningar, som förekommer i undantagsfall och absolut inte om det anges att man är utsatt för politisk förföljelse. Jag tror det är mycket viktigt att poliserna får mycket god utbildning när det gäller just invandrarfrågor, omhändertagande av flyktingar. Det är någonting som vi måste satsa på. Eva Hjelmström tog upp gränsen på I 650 kr. i månaden. Hon frågade hur de skall kunna skaffa så mycket pengar och sade att många kan klara sig på en lägre nivå. Det är litet underligt att höra vpk:s resonemang här när vpk i andra sammanhang -—t.ex. för AMU-eleverna i Sverige — kräver att de skall få 175 kr. per dag, vilket är ungefär 2 500 kr. per månad efter skatt, som minimum för att kunna klara sig här i Sverige. Och sedan upplever man att 1 650 kr. enligt vpk är alldeles för mycket. Eva Hjelmström kom med en uppgift om att man inte får räkna in det belopp som man förtjänar under sommarmånaderna i den summa som man skall klara sig på och leva av. Jag måste säga att jag också är fundersam över det, och jag tror det finns anledning att titta på just den frågan. Ni har svårt att förstå varför de inte får arbeta under studietiden. Men vpk ställer sig också bakom det här med reglerad invandring, och man måste ju ha någon sorts kriterier.
Herr talman! Beträffande offentligt biträde är jag överens med Eva Winther om huvudprincipen och tycker att det är bra att det förts in att utlänningar skall ha rätt till offentligt biträde. Och jag har sagt tidigare att det är positivt. Men varför skall det finnas ett undantag för korta avvisningar? Vad är skälet till att man då inte skall ha rätt till stöd av offentligt biträde? Det är ju ändå, Eva Winther, polismyndigheten som avgör om de uppgifter som utlänningen lämnar vid den första kontakten vid fyghamnen eller liknande skall tas för goda eller inte. Det är där rättsosäkerheten kommer in, och det är där vi haft exempel på att polisen skickat i väg folk på ett felaktigt sätt. Därför är det tokigt med detta undantag, att man i just det här fallet inte skall ha offentligt biträde. Hade detta funnits med i skrivningen, så hade det varit alldeles utmärkt. Eva Winther hoppas mycket på utbildning av polisen. Och det är klart att jag hoppas på det också. Men fortfarande — och det sammanfaller med vår huvudprincip — har det förekommit alltför många felaktiga beslut och avvisningar av polismyndighet för att man skall kunna känna fullt förtroende. Och jag tror inte att man löser detta enbart genom att öka utbildningen för polisen.
Herr talman! Först vill jag passa på att yrka bifall till vår motion 565, eftersom jag förbisåg att göra det i mitt inledningsanförande. Sedan vill jag återkomma till det som Eva Winther sade. Vänsterpartiet kommunisterna har ju aldrig påstått — och eftersträvar verkligen inte heller — att de gäststuderande skall leva på ett lägre belopp än andra. Vi har i stället Nr 113 föreslagit att dessa studerande, när de väl intagits vid en svensk utbildnings Fredagen den anstalt, skall ha samma rättigheter som sina svenska kamrater. 7 april 1978 Vad gäller frågan om att det som de studerande jobbar ihop under ferierna inte får räknas in lät det som om detta förhållande var en nyhet för Eva | SR pA Handläggningen Winther. Men den frågan har vi tagit upp tidigare i våra motioner. Det är de av utlänningsärenfacto så att bestämmelser om detta förekommer i de anvisningar som den invandrarverket har givit ut. Till sist vill jag ta upp frågan om reglerad invandring. Bl. a. Oswald Söderqvist sade tidigare här att vi är överens om att man i det avseendet måste ha någon form av bestämmelser. Vad vi protesterar mot är att man inför den form av klassbestämmelser som de nu föreslagna reglerna kommer att innebära.
Herr talman! I mitt första inlägg ställde jag frågan om vad det var som gjorde att det här ärendet brådskade så att man inte ens hade tid att invänta resultaten av de utredningar rörande de utländska studenternas förhållanden i Sverige som regeringen själv har tillsatt. Jag vill understryka den frågeställningen efter fru Winthers senaste inlägg. Vi har ju här tagit upp ett problem som verkligen är mycket allvarligt för de gäststuderande, och det gäller just den ekonomiska sidan. När jag så ställde frågor till fru Winther om detta problem fick jag först en något svävande förklaring till förhållandet i samband med fru Winthers anförande här i talarstolen, och sedan säger fru Winther i sitt senaste inlägg att hon själv är litet fundersam när det gäller denna problematik. Men får man verkligen komma till riksdagen och säga på det sättet?

Herr talman! Jag vill först svara Rolf Hagel och säga att när det gäller brådskan med dessa förslag, så har det verkligen varit angeläget att få fram ett förslag som gör det möjligt att väntetiderna förkortas. Därav brådskan. Det var ledsamt att jag framstod som svävande i mitt anförande från talarstolen, men det var inte min mening att vara det. Jag kan erkänna att jag tycker att vi skall undersöka just diskussionerna kring det förhållandet att man inte får räkna in arbetsinkomst för arbete under sommartid. Jag känner inte till bakgrunden till dessa bestämmelser, men jag menar att vi skall titta på dem och se om det går att göra någonting åt problemet. I mitt tidigare inlägg förbisåg jag att svara på en annan fråga som Rolf Hagel har ställt. Han undrade varför det var så stränga krav när det gäller studieresultat just för de gäststuderande. Men vi ställer ju också krav på våra svenska ungdomar när det gäller studieresultat för att de skall få studiemedel. Där föreligger knappast någon olikhet. I propositionen framhåller också departementschefen att man bör ta stor hänsyn till de utländska ungdomar 39 som kommer hit och studerar. De behöver kanske först ett år på sig för att lära sig svenska och engelska, och sedan kan man inte kräva samma studieresultat som för de svenska ungdomarna, utan man skall göra en generös bedömning. Oswald Söderqvist! Jag vill gärna säga att jag tycker det är beklagligt att det sker felaktiga avvisningar, det är nog något vi alla djupt beklagar. Men anvisningarna är sådana, att endast om det är helt klart att utlänningen inte skall stanna i Sverige så sker avvisningen, och att offentligt biträde skall erbjudas så fort det finns minsta tvekan. Där kan vi genom en förbättrad utbildning och information av polisen nå ett steg längre än vi har kommit nu.

Herr talman! Vi i utskottet har nog varit mer positiva när det gäller denna fråga. Men vi anser att denna sak får övervägas i samband med att 1975 års polisutredning lägger fram sitt förslag. Det finns kanske också litet andra meningar. Olle Göransson talade väldigt positivt om erfarenheterna från systemet med medborgarvittnen. Själv har jag hört andra synpunkter. Det kanske kan vara litet skrämmande att en annan människa sitter och lyssnar. Men detta får vi ta ställning till när förslaget kommer.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 28 behandlas bl.a. två motioner som jag har väckt tillsammans med några andra representanter för moderata samlingspartiet. Motionerna innehåller en rad konkreta förslag till jämställdhetsbefrämjande åtgärder. Utskottet avstyrker motionerna på samtliga punkter. Utskottet menar att det mesta kommer att tillgodoses eller är under överväganden. Därför skulle det inte finnas någon anledning för riksdagen att ta några initiativ. Det låter ju i och för sig bra och förhoppningsfullt att det här reformarbetet fortskrider, och vi får hoppas att det blir bra också i verkligheten. Det finns dock en risk att det endast blir fråga om ”pappersreformer”. Jämställdhetsarbetet handlar ju inte enbart om politiska reformer, utan det gäller till stor del samlevnadsfrågor. Under de år som jämställdhetsfrågorna diskuterats har vi blivit alltmer medvetna om hur viktigt det är från just samhällets synpunkt att de här frågorna får en positiv lösning. För några år sedan begränsade vi jämställdhetsdebatten till att omfatta enbart kvinnans två roller: hemmarollen och yrkesrollen. Nu har vi börjat inse att vi inte kan begränsa debatten till dessa två frågor utan att vi också måste diskutera en förändring av mannens olika roller. Vi blir också alltmer medvetna om att våra könsroller är djupt rotade i oss själva. Vi kan reformera i all oändlighet utan att nå något annat än ”pappersresultat”, om vi inte samtidigt börjar bearbeta våra egna attityder, vanor och föreställningar — attityder, vanor och föreställningar som styr hela vår livssituation. Om vi skall uppnå ett samhälle, där män och kvinnor möts som mänskliga individer med samma rättigheter och skyldigheter, krävs en intensiv oppinionsbildning och en rad konkreta åtgärder inom samtliga samhällssektorer, åtföljda av en intensiv information. Det är medvetenheten om hur viktigt det här arbetet är som ligger bakom motionernas olika förslag. Dessa kräver i sin tur ett tåligt och enträget arbete såväl inom samtliga samhällssektorer som av varje enskild individ. Men just vetskapen om att det krävs ett tåligt och enträget arbete behöver inte nödvändigtvis innebära att arbetet också måste ta en oändlig tid i anspråk och att det därmed inte är någon idé att försöka påskynda det här arbetet. Tyvärr präglas utskottsskrivningen av en, enligt min mening, alltför passiv hållning i dessa frågor. Utskottet ställer sig visserligen positivt till de förslag som framförs i motionerna — vilket är glädjande — men för att få detta arbete att fortskrida under mer intensifierade former hade det krävts att utskottet också uttryckt någon form av vilja. Jag hade precis samma önskemål förra året då arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 5 debatterades här i kammaren. Jag får tyvärr konstatera att viljeyttringen i de här frågorna har utblivit även denna gång i utskottets Herr talman! Eftersom ett enigt utskott har avstyrkt motionerna har jag i dag inte för avsikt att yrka bifall till dem, men jag när ändå en förhoppning om att arbetet skall intensifieras för en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.

Herr talman! I ett nu aktuellt betänkande behandlas bl.a. motionerna 1710 och 1712 av Yvonne Hedvall m.fl. Inledningsvis vill jag säga att det finns anledning omnämna att utskottet inte på något sätt har gått i polemik mot motionärerna. Med tanke på det arbete som pågår skulle emellertid ett bifall till motionerna inte leda till ett snabbare resultat, men allt bör självfallet göras för att skapa ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Yvonne Hedvall uttryckte en förhoppning om att vi skall uppnå ökad jämställdhet och sade att hon i långa stycken tyckte att utskottets ställningstagande var positivt, men hon menade samtidigt att det förelåg risk för att det i framtiden bara skulle bli s.k. pappersreformer. Jag är dock övertygad om att utskottet på den punkten inte delar hennes uppfattning, eftersom vi har den bestämda meningen att det arbete som pågår på olika områden när det gäller möjligheterna till ökad jämställdhet skall leda till beslut i positiv riktning framöver. Det första krav som aktualiseras i motionen 1710 avser poängterandet av jämställdhetens betydelse i den statliga chefsutbildningen. På utbildningsområdet pågår ett utredningsarbete, vilket skall leda fram till förslag om hur inriktningen av den framtida personalpolitiken skall utformas. Det är därför rätt naturligt att avvakta slutresultatet av detta arbete innan åtgärder vidtas, men som utskottet har framhållit beräknas ett slutbetänkande komma att lämnas inom kort. Den andra punkten i motionen behandlar ledigförklarandet av tjänster. En liknande hemställan behandlades av utskottet och riksdagen så sent som förra hösten. Utskottet hänvisade vid det tillfället till det arbete som pågår hos olika myndigheter, och en liknande redogörelse lämnar utskottet även i dag. Det finns emellertid anledning understryka att sådana uppslag i och för sig kan vara intressanta och att de kan prövas i det fortsatta jämställdhetsarbetet. Att motionen skulle överlämnas till jämställdhetskommittén finner utskottet inte påkallat. Olika projekt har redan påbörjats, där man tagit upp en del av de uppslag som finns omnämnda i motionen, och i övrigt bör jämställdhetskommittén aktualisera de uppslag i motionen som den finner lämpliga och angelägna. I motionen 1712 tar man upp frågan om en rimligare balans mellan könen vid tillsättandet av bl.a. offentliga utredningar. Det finns anledning att understryka vikten av att det blir en avsevärt ökad representation för kvinnor i statliga utredningar och kommittér. De sammanställningar som gjorts talar sitt tydliga språk — att det finns mycket att göra på det här området. Den personsammansättning som bl.a. statliga utredningar får beror ju i hög grad på de förslag som politiska partier, arbetsmarknadens parter och övriga organisationer lämnar till regeringen i samband med att någon offentlig utredning skall utses. Det måste vara en mycket viktig uppgift för dessa organisationer att se till att fler kvinnor förs fram när man lämnar förslag till ledamöter. Ambitionen måste vara att skapa bättre balans mellan kvinnor och män inom kommittéväsendet. Utskottet delar självfallet motionärernas uppfattning och redovisar det arbete som pågår. Med hänsyn härtill anser utskottet att något initiativ från riksdagens sida inte bör tas. Yvonne Hedvall yrkade inte bifall till sin motion; hon tolkade trots allt utskottets skrivning som positiv. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Det var glädjande att Arne Fransson tog till orda här och i sitt anförande uttryckte den viljeyttring som jag saknade i utskottets betänkande. Jag tackar Arne Fransson för att jag fick ett klarare ställningstagande. Vad beträffar ”pappersreformerna” tycker jag också att det känns ganska tryggt att höra Arne Fransson säga på utskottets vägnar att han inte hyser några sådana betänkligheter som det här var fråga om. Därmed får vi väl hoppas att vi i framtiden kan räkna med att utskottet bevakar att dessa frågor inte kommer att resultera i några ”pappersreformer.”

Herr talman! Jag har motionerat om möjlighet för dem som gjort sig förtjänta av utmärkelse för nit och redlighet i rikets tjänst att som alternativ till medaljen välja mellan föremål av svenskt glas och klocka. Utskottet har avstyrkt motionen, men jag vill ändå ge den några avskedsord. Utskottet har tydligen inte varit helt insatt i bakgrunden, eftersom det hänvisat till en lösning av det här problemet via personalorganisationerna. Motionen har nämligen tillkommit på förekommen anledning, som det brukar heta, just därför att vägen via personalorganisationerna visat sig oframkomlig för dem som vill ha en annan tingens ordning. De har helt enkelt inte lyckats intressera sina resp. organisationer därför utan får finna sig i att — om de inte tar medaljen — ta emot en klocka till utöver sin gamla vardagsklocka och den finare som de fick av kamraterna på arbetsplatsen, när de fyllde 50 år. Naturligtvis kan man inte driva en sådan här valfrihet hur långt som helst, men nog borde det väl kunna finnas möjligheter att välja något annat än en klocka för dem som inte vill ha medalj. Även om detta är en helt opolitisk fråga har jag inte blivit särdeles förvånad över att utskottets socialdemokrater inte velat tillstyrka motionen — det ligger ju så att säga i spelets regler — om jag än innerst inne hoppats att de i omtanke om sysselsättningen vid glasbruken skulle ha haft en annan inställning. Ett bifall till motionen skulle ju ändå betyda helårssysselsättning för flera arbetare, och varje arbetstillfälle betyder mycket för en krisdrabbad och så utpräglat manuellt inriktad bransch som glasindustrin. Däremot är jag djupt besviken på utskottets borgerliga ledamöter, som förefaller att — förhoppningsvis tillfälligt — ha glömt bort parollen ”människan i centrum”. Även för utskottets borgerliga ledamöter tycks det ha varit bekvämare att följa vad arbetsmarknadens parter kollektivt anser än vad den enskilde mottagaren av en belöning själv helst vill. Jag erkänner att jag har överskattat utskottet när jag trott att det skulle tillstyrka min motion, som ju f. ö. inte skulle medföra några kostnader, om den bifölles, däremot som ytterligare fördel innebära att världsberömt svenskt konsthantverk skulle sättas före utländsk industriprodukt, låt vara att även denna är av högsta kvalitet. Eftersom utskottet i de få rader som behövts för att avrätta min motion inte anfört något som ändrat min uppfattning i den här frågan yrkar jag till sist bifall till motion nr 1354, men jag vill redan nu lugna församlingen med att jag inte tänker ta upp tiden med att begära votering.

Herr talman! I motionen 1669 har vi sökt fästa riksdagens och regeringens uppmärksamhet på ansvaret för de statliga företagsformernas utveckling men också och i vidare mening ansvaret för att staten kan upprätthålla sitt rykte som mönsterarbetsgivare. Rollen som statlig mönsterarbetsgivare har ingen längre historisk hävd. Ännu i min ungdom talade man litet kluvet om denna roll. Uttryck som ”statens kaka är knapp men säker” ville fästa uppmärksamheten på förhållandet, att det fanns en viss säkerhet i den statliga anställningsformen men att denna säkerhet hade sitt pris. De arbetsorganisatoriska hierarkierna var också stela, uppbyggda som efterbildningar av militärmaktens struktur. Möjligheterna för de anställda i ”golvfunktionerna” att utlösa inneboende krafter i medverkan under medbestämmandeformer var då närmast obefintliga. Under de socialdemokratiska regeringarna från 1930-talet och fram till 1970-talets mitt förändrades emellertid denna bild. De statligt anställda fick uppleva en utveckling, i vilken de väl hävdade sin ställning på en arbetsmarknad som i övrigt fick sin prägel av expansionen i den kapitalistiska marknadsekonomin under den här perioden. Tanken bakom denna utveckling av medbestämmande var givetvis inte bara att skapa trevliga och bekväma arbetsplatser för de anställda utan att medverka till utvecklandet av effektivare produktionsformer och på sikt utvecklandet av en ekonomi som ville göra sig oavhängig av den mängd inbyggda motsättningar som präglar den kapitalistiska marknadshushållningen. För detta ändamål behövs inte bara personalpolitiska insatser i riktning mot ökat medbestämmande och företagsdemokrati — det behövs också en expansiv investeringspolitik, som ger de statliga företagen den nödvändiga ekonomiska operationsfriheten att utvecklas i enlighet med dessa mål. 1970-talets första hälft präglades i hög grad av en utveckling av arbetsrätten genom ett flertal lagar, vilka alla var knutna till de mål jag här har sökt precisera. Dessa mål gällde övergripande hela arbetsmarknaden och dess ekonomi, men inom detta fält påtog sig också socialdemokratin ansvaret för en vidareutveckling av statliga företagsformer och markerade därvid ansvaret för staten som mönsterarbetsgivare. Det är i den materiella uppföljningen av detta lagstiftningsarbete vi tycker oss se hur den borgerliga regeringen sviktar. Nu har visserligen ett MBL-avtal kunnat tecknas sedan vi skrev vår motion, men årets budgetarbete i stort präglas av en betydande återhållsamhet i den materiella uppföljningen. Det gäller såväl personella som andra investeringsmässiga insatser. Vi anförde i motionen några exempel från olika statliga företag som SJ, försvarsverken och postverket, men det kan också sägas gälla vägverket. I dagarna har även TCO anmärkt på njuggheten mot den av stagnationen hårt pressade arbetsförmedlingen, vars resurser behöver en kraftfull förstärkning om den skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Nu säger utskottet om detta, att det avstyrker motionen av det skälet att ett MBL-avtal kunnat tecknas sedan motionen skrevs och också med en litet egendomlig formulering, som handlar om att vi motionärer bort framföra de anförda anmärkningarna i samband med finansutskottets behandling av budgetpolitiken och i övrigt genom konkreta förslag till berörda fackutskott. Ja, naturligtvis — man kan göra så. Och vi får väl återkomma med vår bevakning i den här viktiga frågan i andra sammanhang, men ingenting av detta hindrade, såvitt jag förstår, utskottet från att göra ett principuttalande om statens viktiga roll som mönsterarbetsgivare. Detta hade varit en värdefull markering. Nu har inte utskottet velat göra så, och det är naturligtvis också en markering men i en helt annan riktning. Jag noterar detta och kan naturligtvis inte undgå att dra vissa politiska slutsatser därur. Herr talman! Jag har för tillfället inget yrkande, men som motionärer kommer vi givetvis att med än större skärpa bevaka det område vi berört i motionen.